Fru talman! Behovet av en bättre lagstiftning kring vilka åtgärder som kan vidtas vid en pandemi är väldigt tydligt för oss alla. Vi konstaterar att den lagstiftning som använts fram till i dag inte har fungerat väl. Det är därför välkommet att socialutskottet är enigt om att en sådan lagstiftning bör komma på plats så snart som det bara är möjligt. Huvudsyftet med en sådan lagstiftning är naturligtvis att hindra smittspridning utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som faktiskt kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Verksamheter ska självfallet kunna fortgå i största möjliga utsträckning, men i de fall där detta inte är möjligt ska verksamheter kunna begränsas. Lagen behöver helt enkelt bli träffsäker. Den behöver reglera allmänna sammankomster som demonstrationer, gudstjänster och teatrar, offentliga tillställningar som nattklubbar och loppmarknader samt handelsplatser och kollektivtrafik. Med tanke på hur det såg ut förra sommaren behöver kommunerna även få möjlighet att besluta om förbud att vistas på särskilda platser, till exempel en badstrand. Fru talman! Jag är glad att Centerpartiet har lagt fram detta initiativ i socialutskottet. I samband med att vi behandlade det i utskottet presenterade regeringen ett förslag som till största delen var likalydande med det som Centerpartiet just lagt fram. Vi visste att ett förslag var på väg; det hade vi kännedom om. Det som hade kommunicerats var dock att det möjligen skulle träda i kraft till sommaren. Nu vet vi att regeringens ambition är att lagstiftningen ska vara på plats redan den 15 mars. Det kan självfallet tyckas att det tar alldeles för lång tid och att detta borde kunna göras effektivare och snabbare, men det är inte enkla frågor som ska hanteras. Åtgärderna ska vara förenliga med vår grundlag, vara proportionerliga och så vidare. Regeringen måste kunna agera snabbt vid behov utan att riksdagens inflytande begränsas vid mer ingripande åtgärder såsom förbud eller nedstängningar. Slutligen, fru talman, konstaterar vi i initiativet också att frågan om ersättning, det vill säga kompensation som ska ges till de verksamheter som berörs, är angelägen. Jag vill här i debatten betona att det är just detta som regeringen har arbetat hårt med fram till dags dato, att kompensera med anledning av pandemin i sina extra ändringsbudgetar. I sammanhanget tycker jag också att det är rimligt att nämna att det självfallet inte är enbart näringsidkare som är i behov av kompensation i en krissituation, som en pandemi faktiskt är. Även löntagare, civilsamhälle och föreningar kan behöva kompenseras. Att vi är överens om att alla beslut som rör den ekonomiska processen ska tas i våra ordinarie beredningsformer, alltså i den ordinarie budgetprocessen, tycker jag känns tryggt. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Sverigedemokraterna ställer sig också bakom utskottets förslag till beslut och välkomnar förslaget. Regeringen har gjort bedömningen att en tillfällig pandemilag behövs då det i dagsläget saknas en träffsäker lagstiftning för att begränsa trängsel. Det står klart att Sveriges avsaknad av undantagslagar som möjliggör en effektiv hantering av en samhällskris och ett införande av restriktioner i samhället skiljer ut oss från många andra länder. Regeringens vilsenhet och defensiva förhållningsätt under denna allvarliga samhällskris har sannolikt kostat liv. Det är en skam för Sverige och en tragedi för alla som har drabbats. I somras begärde Sverigedemokraterna att en inventering skulle göras av vilka befogenheter som ska kunna delegeras under en kris. Syftet var att man snabbt skulle kunna sätta in ändamålsenliga restriktioner om behov skulle uppstå under den andra våg som skulle kunna drabba Sverige. Vi är nu mitt i denna andra våg, som ser ut att bli värre än den första. Regeringen skiftade plötsligt strategi från den omtalade flockimmunitetsstrategin till hårdare restriktioner. Det syns tydligt att den nya strategin inte utformades utifrån ett smittskyddsperspektiv. I stället handlade det om vilka befogenheter som fanns för regeringen att ta till i befintlig lagstiftning, då specifikt i ordningslagen och alkohollagen. Detta synliggjorde bland annat att ordningslagens bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar var alltför snäv och bidrog till att endast vissa områden nåddes av restriktioner medan andra, som trängsel i kollektivtrafiken, fortsatte att vara oreglerade. Konsekvenserna av hur regeringen hittills valt att utforma restriktionerna har slagit hårt mot enskilda branscher. Trots att evidensen är svag för att restauranger utgör en större smittorisk än exempelvis gym har regeringens restriktioner för dessa varit hårdare och resulterat i en katastrof för restaurangnäringen. Fru talman! Det är positivt att regeringen agerar för att minska smittspridningen, och då syftar jag inte på det sms som gick ut till medborgarna. En pandemilag med ingripande restriktioner och inskränkningar i medborgerliga friheter måste alltid utformas utifrån legalitets och proportionalitetsprinciper med största hänsyn till ändamålet, i detta fall smittskyddsintresset. Fru talman! Sverige har nu levt mer än tio månader med pandemin, och dödstalen närmar sig snart 10 000. Sverigedemokraterna välkomnar därför att regeringen nu på utskottets initiativ föreslår en lag i stället för att luta sig mot icke bindande rekommendationer och råd.

Fru talman, ledamöter och alla ni där ute som längtar efter det normala och att bli kvitt rädslan! Hela samhället längtar efter en covid-19-fri värld, och vi kommer att få det efter vaccinationerna. I Europa, i USA och på andra platser hade man inte förutsett en sådan här häftig andra våg. Det fanns inga indicier på det. Därför vet vi inte exakt hur vi ska bete oss. Vi vet så lite om detta virus, som har funnits i tio månader. Det är dock helt uppenbart att viruset anpassar sig efter väderlek. Vår lagstiftning funkar inte speciellt bra i denna typ av kris. Detta har vi nu lärt oss något av och insett att vi måste ha en nationell krishantering där man kan peka med hela handen och få alla med sig. Den lagstiftningen har vi inte i dag, men den ska vi skaffa oss tillsammans. Jag hoppas att vi kan fortsätta vårt konstruktiva arbete i socialutskottet med att föra fram sakpolitik och inte ägna oss åt ryktesspridning och vulgopolitik, så som vissa partier tenderar göra. Jag välkomnar enigheten, för det behövs en pandemilag. Jag konstaterar att en sådan är på väg. Givetvis hade det varit bra om vi hade haft lagen i oktober, för då hade vi haft ett bättre fungerande system nu. Denna lag behövs verkligen. Många har undrat varför Astrid Lindgrens Värld stängde medan Skansen var öppet, eller varför Eriksdalsbadet i Stockholm med sina gigantiska ytor är stängt medan det privata gymmet mittemot med väldigt begränsande ytor är öppet. Nu har regeringen en lag på gång, och utskottsinitiativet - tack till Centerpartiet - har spelat in. Det är jättebra. Det finns verkligen behov av att kunna reglera hur människor kan träffas och vara ute på stan. Jag ser framför mig att vi måste kunna öppna upp och stänga ned lika effektivt och lika snabbt, och det kan vi göra med en pandemilag. Det ska synas tydligt i regelverket, fru talman, hur trängsel i det offentliga rummet kan hanteras. Det är smittan vi ska få bort - det är det vi jobbar efter. Smittan och folkhälsan ska vi ta hänsyn till. Det måste finnas en legitimitet och förståelse hos allmänheten när det gäller varför man stänger ned och varför man öppnar upp. Det behövs en lagstiftning som på ett likvärdigt sätt omfattar delar av det offentliga rummet och som kan bidra med snabba åtgärder mot smittspridningen, och man måste utgå från en riskbedömning. Det är så vi jobbar i Sverige. Det måste vara väldigt transparent helt enkelt. De myndigheter som ligger bakom vår strategi måste ta hänsyn till hela folkhälsan. Det är så vi jobbar i Sverige. Fru talman! Det är viktigt att grundlagsskyddade rättigheter som demonstrationsfrihet, mötesfrihet och så vidare inte inskränks. Alla förslag till inskränkningar måste vara proportionerliga och tidsbegränsade i förhållande till sitt syfte. Och tillämpningen av lagen - jag säger det en gång till - måste vara transparent och tydlig. De ekonomiska kompensationerna anser jag vara en angelägen fråga. Förutom företag riskerar också civilsamhället, kultursamhället, frivilligorganisationer och löntagare att drabbas hårt. Jag är glad över att vi kan anta förslaget i dag. Jag är också glad över att regeringen nu ska jobba fram en lag.

Fru talman! Liberalerna välkomnar att vi nu fattar beslut om en pandemilag, om än med begränsad giltighet tidsmässigt. Det är väldigt bra att vi har nått enighet. Det är viktigt i krig och kriser att man sluter sig samman även om man tycker olika i en rad frågor, för vi ska kämpa mot en gemensam fiende, i det här fallet ett virus. Vi gör rätt och fel här under resans gång, men alla jobbar som bara den för att vinna kriget. Då är det bra att vi i Sverige har Coronakommissionen, en oberoende instans som kan följa vad vi gör rätt och som nu, när äldreomsorgen har utvärderats, kan peka på vad vi från och med nu måste tänka på för att den äldre generationen inte ska fara illa. Värdet är att det är en oberoende kommission. Det blir inte ett munhuggande mellan partierna. Lagen är nödvändig. Den visar tydligt hur vi i Sverige arbetar i stuprör. Vi stiftar välmenta lagar utifrån vårt stuprör, men hängrännor finns inte. Nu ser vi tydligt det som bland andra Sofia Nilsson har beskrivit när det gäller stängningar som blir oproportionerliga. Man kan jämföra till exempel Skansen och Gröna Lund; det är ungefär samma luftkub som det handlar om. Vi måste få verktyg så att vi kan få proportionerliga beslut för att begränsa smittan. Det gäller köpcentrum, kollektivtrafik och annat. Samtidigt vill vi i Liberalerna understryka att de begränsningar som görs i ett sådant här krig ska skydda invånarna samtidigt som de inte får begränsa mer än nödvändigt. Här blir det intressant om några år när Världshälsoorganisationen och andra kommer att utvärdera vad olika länders begränsningar har haft för värde. Naturligtvis önskar vi en permanent lagstiftning, men vi har inte den tiden. Om man på demokratisk grund ska göra en bra och heltäckande lagstiftning tar det tid. Sannolikt krävs också grundlagsförändringar, och då ska det vara ett mellanliggande val. Det är otänkbart att den lagstiftning som vi nu akut behöver ska dröja så länge. Vi är därför positiva till en tillfällig lag. Vi vet att Regeringskansliet har ett ganska utförligt underlag för detta som nu remissbehandlas. Jag är angelägen om det. Det är viktigt med en remissbehandling, för då kan det komma svar från de olika stuprören om hur lagen drabbar dem. Människans frihet måste värnas. Vi är nästan fångar under viruset, men vi ska se till att vi inte hamnar i virusets fängelse. Som jag sa nyss får lagen inte stänga samhället mer än absolut nödvändigt. I detta sammanhang är det, som flera av debattörerna har varit inne på, viktigt att företag, näringsliv och offentlig sektor - alla vi i samhället som på olika sätt får försaka saker och ting - går vidare och får en rimlig kompensation. Det gäller vare sig det är näringsliv, offentlig sektor, föreningar eller privatpersoner. Den personal som i dag sliter i hälso och sjukvården ska också vara klara över att de får kompensation för alla de timmar de bjuder på under jul, nyår, helger, vardagar, nätter och så vidare, för vi är alla oerhört tacksamma för att de ställer upp i den situation som vi befinner oss i. Om inte de fanns skulle våra dödlighetssiffror flyga ännu högre upp i skyn än vad de gör i dag. Därmed yrkar jag för Liberalernas del bifall till utskottets förslag. Denna lagstiftning är väldigt välkommen, och jag tror att den tänder ljus i tunneln tillsammans med att vi nu ser vaccin komma.

Fru talman! Vi lever i en gränsöverskridande värld där en sjukdom som uppstår i en del av världen snabbt kan ta sig med flygplan till en annan världsdel. Vi har sett hur snabbt det kan gå, hur covid-19 spred sig som en löpeld över hela vår värld. Fru talman! Det här kommer inte att vara sista gången vi ser att en pandemi breder ut sig i vår värld, eftersom vi ser de skenande klimatförändringarna, dålig djurhållning i stora delar av världen och den stora faran med antibiotikaresistens. Varje land behöver ha en bra beredskap och en lagstiftning som fungerar vid alla tänkbara kriser, i krig men också i civila kriser som en pandemi. Sverige saknade den beredskapen, och alla partier här bär ett ansvar för att den inte fanns på plats när covid-19 slog till hårt också mot vårt land för snart ett år sedan. Därför är det viktigt att totalförsvarspropositionen har gått igenom och att man ser över hela sjukvårdssystemet och hur det ska fungera, också i händelse av kriser som en pandemi. Det kan slå på olika sätt. Den här gången ser vi att det är trängsel som är problemet, men det kan också uppstå andra sorters sjukdomar som behöver andra svar på hur man ska hantera dem. Fru talman! Jag är väldigt glad över att vi har ett så bra samarbete i vårt utskott och att alla partier ser värdet av att snabbt komma fram med en pandemilag. Man kan väl se det så här: Att vara hänvisad till ordningslagen och alkohollagen är lite som att försöka få in den fyrkantiga klossen i det runda hålet i barnens klosslåda. Det går helt enkelt inte. Man måste ha mycket finstämda instrument, och det är det vi ska åstadkomma genom att anta den här pandemilagen. Detta handlar om grundläggande fri och rättigheter för vår befolkning. Vad som är viktigt är att den här pandemilagen, som vi kommer att hantera i början av nästa år efter att regeringen lagt den på riksdagens bord, ska gälla just covid-19. Sedan måste det ske ett mycket mer genomgripande arbete för att ta fram en långsiktig pandemilag. Fru talman! Det viktiga här är att vi ska kunna ha ett instrument som gör att man kan finkalibrera hur olika verksamheter ska utföras. Som vi har haft det nu har till exempel kultur och idrottsvärlden drabbats orimligt hårt av de restriktioner som har lagts just där, medan andra verksamheter har kunnat ha öppet utan att vi har kunnat göra några begränsningar. Vi har varit väldigt hänvisade till att folk följer råd, och det är gott så - men ibland behöver man starkare verktyg. Fru talman! Det kommer att bli bra när vi får den här lagstiftningen på plats. Vissa verksamheter som hittills inte har kunnat bedrivas kommer att kunna bedrivas utan att riskera större smittspridning, och vissa kommer kanske att i värsta fall behöva stängas ned i vissa lägen. Jag håller med riksdagens alla andra partier om att det är viktigt att det finns en struktur för att ge ersättning såväl till civilsamhällesorganisationer och olika aktörer som till näringslivet, men det måste ske inom ramen för den ordinarie budgetprocessen - vilket också har skett under den här pandemin, fram till nu. Med de orden yrkar jag bifall till utskottets förslag.